Herr talman! För mer än 100 år sedan beslutades att skolplikten i vårt land skulle börja det kalenderår då barnet fyller 7 år. Beslutet gäller fortfarande, trots den stora omdaning som har ägt rum i samhället. Behovet av att låta barnen delta i organiserad gruppgemenskap har starkt ökat under årens lopp och har framträtt alldeles särskilt under de senaste åren. I anledning härav har ett betydande antal förskolor kommit i gång, men dessa är inte införlivade med det allmänna skolväsendet. På det lokala planet är det barnavårdsnämnden som enligt barnavårdslagen skall ha uppgiften att svara för förskolorna. Regionalt har länsstyrelsen uppsikt och centralt socialstyrelsen. Men utbildningen av förskollärarna sker under tillsyn av skolöverstyrelsen. Att det föreligger stort behov av organiserad gruppverksamhet för barnen innan de fyllt 7 år torde de allra flesta i dagens läge vara överens om. Ingen försöker heller bestrida att förskolorna fyller en viktig uppgift. Men frågan är om den organisationsform vi nu har är den bästa. För min del anser jag att det vore välbetänkt att utreda förutsättningarna för en sänkning av åldern för inträde i grundskolan, eventuellt genom inrättånde av en allmän förskola. Denna tanke är, som herr Källstad nyligen sagt, inte ny. Om man läser i det utskottsutlåtande vi nu behandlar och tar del av skolöverstyrelsens yttrande i anledning av dessa motioner finner man att olika utredningar har lagt ned tankemöda på denna fråga. för att ett närmare pedagogiskt samarbete mellan förskola och de egentliga skolstadierna skulle uppmuntras. I anledning av nämnda betänkande yttrade skolöverstyrelsen då bl.a. att »förskolornas pedagogiska funktion är så framträdande och betydelsefull, att det är fullt naturligt, att förskoleinstitutionerna organisatoriskt anknyts till skolväsendet i övrigt». Vi kan alltså konstatera att skolöverstyrelsen för mer än 20 år sedan hade den uppfattningen, att förskoleinstitutionerna organisatoriskt skulle vara anknutna till skolväsendet i övrigt. Här har också åberopats grundskolebetänkandet och de synpunkter som framfördes i detsamma. Visserligen hade den beredningen inte till uppgift att ägna problemet med inträdesåldern i skolan någon större uppmärksamhet, men den uttalade ändå, att »vi säkerligen icke kommer ifrån att förr eller senare allvarligt överväga inrättandet av förskoleklasser eller att låta barnen börja skolan redan i sexårsåldern». Det sägs också i grundskolebetänkandet, att »en viktig uppgift under kommande decennier blir att bygga ut förskoleväsendet med syfte att så småningom införliva det med det allmänna skolväsendet». Enligt min mening var det framsynta människor, människor med blick för vad framtiden kommer att kräva, som skrev vad jag här citerat. De som var med i 1957 års skolberednings arbete har nu möjligheter att stödja ett förslag som går i linje med vad de själva skrev i det betänkande som avgavs år 1961, i den mån de har säte och stämma i riksdagen i dag. Att denna fråga ännu inte har blivit föremål för utredning anser jag inte att vi har någon anledning att kritisera. Det har till dags dato varit så mycket annat på skolans område som gett fullt upp med arbete, att mycket talar för att om man hade startat denna utredning kunde den ha kommit i gång för tidigt. Jag finner det emellertid inte välbetänkt att nu vänta längre. Det på senare år alltmer stegrade behovet av förskolor och en allt vidare föräldraopinion som önskar att förskolorna skall införlivas med det allmänna skolväsendet är enligt min mening en stark motivering. Jag har citerat något ur grundskolebetänkandet. Det fanns remissinstanser som beklagade att inte 1957 års skolberedning fått uppdraget att utreda förskolornas uppgifter och ett eventuellt inlemmande av dessa skolor i det obligatoriska skolväsendet. Jag har redan gjort antydan om att jag inte instämmer i dessa beklaganden. Det har hittills varit arbete nog på skolans område, och åtskilliga erfarenheter torde ha vunnits sedan år 1961, då nämnda utrednings betänkande avgavs. Fler vinnes väl, även om vi nu beslutar att begära en utredning i denna fråga, innan dess betänkande kan avlämnas. I det yttrande som skolöverstyrelsen har avgett. i anledning av de motioner som ligger till grund för utskottsutlåtandet sägs, att det inte finns några klara belägg för att skolplikten, om eleverna börjar skolan vid 6 års ålder, skulle kunna upphöra redan vid 15 års ålder och ändå samma utbildning kunna ges. Ja, vore detta klart, behövde man inte utreda frågan. Skolöverstyrelsen kan inte heller hävda att det inte skulle kunna gå att ge samma utbildning från 6 till 15 år som från 7 till 16 år. Här är det än så länge fråga om tro, inte om vetande. Varken i motionerna eller i reservationen har det gjorts ett bestämt uttalande i denna sak. Jag anser det personligen inte otroligt att det skulle gå, men det är givetvis bara tro också från min sida. Jag är medveten om att skall det lyckas att ge samma utbildning, måste lågstadieundervisningen läggas om när det gäller såväl innehåll som metodik. Men det bör inte vara någon omöjlighet. Skolöverstyrelsen är emellertid tvek sam och framhåller fortsättningsvis: »De undersökningar som gjorts tyder för övrigt på att det försprång som vissa barn ibland vinner genom tidig start relativt snart tas igen. Mognaden i olika avseenden kommer olika fort för olika barn. Det finns exempel på att den som börjar senare på kortare tid lärt sig lika mycket som den som börjat tidigare men då kanske inte var mogen de uppgifter som gavs.» Om detta vore mycket att säga. Jag kan utan vidare instämma i att skolmognaden inträder olika fort hos olika barn. Därutöver vill jag i anledning av skolöverstyrelsens yttrande säga, att man inte kan betrakta det som ett skäl för att generellt höja inträdesåldern till åtta år att barnen skolmognar olika fort. Man kan säkert anföra både positiva och negativa exempel på en inträdesålder av såväl sju som sex år. Ingen har emellertid föreslagit att skolmognadsprovet skall tas bort. Skulle det kunna göras mera tillförlitligt, så sannerligen inte mig emot, tvärtom. Det har i diskussionen om inträdesåldern i skolan sagts att sjuårsgränsen inte har valts av en slump. Säkert är detta riktigt. För hundra år sedan kunde man nog inte gå längre ned i ålder. Jag har själv många gånger undrat över att barnen klarade sig så bra som de gjorde med de långa skolvägar de hade att gå, ofta dåligt klädda och med en mager matsäck. I dag är förhållandena annorlunda. Vi har skolskjutsar, vi har välklädda skolbarn och vi låter dem få lagad, näringsrik mat i skolan. Utskottsmaijoriteten anser att »den vetenskapliga forskningen om den psykiska utvecklingen hos förskolebarn och barn i de lägre skolåldrarna ännu långt ifrån hunnit ge tillräckligt underlag för en bedömning av frågan». Visst kan man hålla med om att det behövs forskning också när det gäller den psykiska utvecklingen. Ingen vill bestrida det. Men vi ser dock att förskolan tränger fram. Allt fler anser att den skall in förlivas med det allmänna skolväsendet. Detta är obestridliga fakta och förhållanden. Visst är i allmänhet inte en sexåring lika väl psykiskt utvecklad som en sjuåring. Men undervisningen och därmed skolmognadsbegreppet måste givetvis anpassas till detta faktum. Därför kan man instämma i att det behövs forskning med tanke på både skolmognad och skolmognadsprov. Vi måste göra klart för oss att en pedagogisk forskning och en utveckling av de pedagogiska hjälpmedlen kan revolutionera traditionellt skoltänkande och eliminera de problem vi nu anser finnas med en skolstart vid sex års ålder. Att stanna vid att inom ramen för den organisation vi nu har bygga ut förskolan i nuvarande form och utöka samarbetet mellan förskolan och grundskolans lågstadium är enligt min mening inte den bästa lösningen. Utskottet anser emellertid att detta är det mest angelägna i dagens läge. Ingenting hindrar att detta beaktas innan en ny utredning är färdig. Det kan ge oss erfarenheter av värde. Det är inte bara fråga om dagens läge; det är framtiden det gäller. Jag har nämnt att denna fråga har varit föremål för intresse och uttalanden under många år och att detta intresse har stegrats. Därför är jag Öövertygad om att vi inte kan komma ifrån att allvarligt överväga inrättandet av förskoleklasser eller att låta barnen börja skolan redan i sexårsåldern. Det är lika sant i dag som det var när 1957 års skolutredning skrev det. Därför anser jag det vara välbetänkt att bifalla reservationen och yrkar, herr talman, bifall till denna.
Herr talman! Herr Källstad och herr Mattsson har så utförligt argumenterat för reservationen, att det kanske vore onödigt för mig att ta till orda. Men jag vill ändå göra det, även om man ibland får ett intryck av att denna fråga är ganska självklar. Inte minst det hundraåriga perspektiv som herr Mattsson målade upp för oss tyder på. det. Jag skulle vilja anlägga ett par synpunkter som kanske ligger litet vid sidan av dem som hittills har framkommit. Jag är mycket angelägen om att vi snarast skall få till stånd en samordning mellan förskolan och den obligatoriska skolan. Det är naturligtvis inte rimligt att dessa båda skolformer har olika huvudmän. Så länge de har det kan vi aldrig få någon effektiv samordning till stånd. Därom kan många kommunalmän här i landet vittna. Så länge vi har den nuvarande anordningen med sju år som stipulerad ålder för inträde i det obligatoriska skolväsendet är det vidare angeläget att det finns möjlighet för skolmogna barn att börja skolan vid sex års ålder. Den möjligheten är för närvarande begränsad, vilket jag tror är ett stort fel. Därför är det ytterst angeläget att vi snarast får vidgade möjligheter för alla barn att börja skolan tidigare, om de kan klara detta. Slutligen skulle jag, herr talman, vilja peka på det förhållandet att statsutskottets 14 borgerliga ledamöter samlat sig om en reservation beträffande en motion med yrkande om utredning. Mot denna reservation står utskottets 16 socialdemokratiska ledamöter. De vill inte vara med om en utredning. Det är ganska signifikativt att det är de borgerliga oppositionspartierna som är reformvänliga och progressiva i denna fråga, medan den socialdemokratiska majoriteten bildar en bastant konservativ motståndsgrupp.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

Herr talman! De föregående talarna har påpekat att dagens barn har ett helt annat utgångsläge än barnen hade när vi fick vår obligatoriska folkskola. Herr Turesson sade i slutet av sitt anförande att det är reformvänligt och progressivt att vilja sätta barnen i skola ett år tidigare, medan det är reaktionärt att vilja unna dem ett år till att leka på. Jag håller med om att barnen befinner sig i en annan situation i dag. När 1842 års skolordning genomfördes sattes fattiga fem—sexåriga barn i arbete i hemmet eller till och med hos en arbetsgivare. Man krävde då en insats av dem. Våra äldsta fabriker anställde femåringar, som kunde krypa i vävstolarna, och detta ansågs då vara helt i sin ordning. I vår första skolstadga sattes skolåldern till 7—13 år men med möjlighet för barnet att få sluta skolan det år det fyllde 12 år, d.v.s. när många av dem endast var 11 år, om föräldrarna var så fattiga att barnens arbetsinsats behövdes för familjens försörjning. Denna paragraf utnyttjades flitigt långt in i detta århundrade. Det lever fortfarande människor — de har funnits också här i riksdagen — som fick sluta skolan och börja förvärvsarbeta vid 11 års ålder. Att återgå till att ställa krav på småbarn är icke reformvänligt. Lika väl som vi nu har råd att låta människor bli gamla utan att dessförinnan ha blivit utslitna, lika väl har vi råd att låta dem vara barn till dess den egentliga lekåldern är över. Det sägs ibland att leken är barnets arbete. Ser man hur oerhört intensivt sexåringar leker i lekskolan och tänker på hur helt de går upp i sin lek, då inser man att det för dem är fråga om mycket allvarliga ting. Man säger att en stark föräldraopinion kräver en tidigare skolstart och ett överförande av lekskolorna till skolstyrelserna. Jag är inte så säker på det. En mycket stark och enhetlig föräldraopinion kräver tillgång till förskolor för alla barn som:så önskar — inte bara för sexåringarna utan även för femåringarna. När förskoleseminarierna skulle föras över till skolöverstyrelsen och betänkandet härom var ute på remiss var jag med på en hel del diskussionsmöten. Den våldsamma reaktionen mot att ens ge ett finger åt möjligheten att skolan skulle få sätta sin prägel på förskolan kom som en fullständig överraskning för mig. Man ville ha förskolor men man ville ha dem fria från skolan. En mamma sade t.o.m. på tal om den obligatoriska förskolan: »Vi vill inte ha det så, att polisen hämtar sexåringarna om de inte vill gå i skolan.» Nu tror jag inte att den risken skulle finnas — man får naturligtvis träffa smidiga anordningar. Ett faktum är emellertid att sexårsåldern är en svår ålder. — det vet alla föräldrar, och det är ett av skälen till-att: en del desperat kräver tidigare skolstart. De menar att vi måste få någon ordning på detta. Men om det då finns förskola, så finns där sysselsättningsmöjligheter som är lämpade för sexåringen. Man talar om sexårseller skolmognadskrisen, som de flesta barn går igenom och som är ganska prövande för omgivningen. Det är bättre att den krisen är över innan den obligatoriska skolan har börjat. Om sexåringen en morgon är alldeles ur gängorna kan mamman utan vidare låta honom stanna hemma från lekskolan men det kan hon inte när det gäller den obligatoriska skolan. Herr Turesson påtalade att samtliga socialdemokrater gick emot denna utredning. Vi kanske inte hade varit lika hårda motståndare: till den, om inte den andra delen av motionen hade funnits. Där talas om att skolåldern eventuellt skulle kunna sänkas till femton år i stället för sexton. Man skulle alltså skjuta hela grundskolan ett år nedåt. En sådan ändring vill vi över huvud taget inte vara med: om. Herr Mattsson sade att vi inte vet, om det inte går lika bra om den skolpliktiga åldern är 6—15 som 7—16 år. Jo, så mycket vet vi. även om det inte finns vetenskapliga undersökningar med statistik, tabeller, test o.s.v. har vi dock en så långvarig erfarenhet, att vi mycket väl vet att utvecklingstakten är olika för olika barn. Det finns barn som är lika utvecklade vid sex år som normalbarnen är vid sju. Det är anledningen till att vi har skolmognadsprov för att ge barnen möjligheter att börja tidigare. Herr Turesson ville ha dessa möjligheter vidgade. Det skulle vi nog alla vilja, om skolmognadstesten var tillförlitligare än de är. Men de är mycket schablonartade och ger inga säkra utslag. Skulle de anordnas så, att de gav säkrare utslag, skulle de bli mycket tidsödande och dyrbara. Det är därför inte tänkbart att anordna sådana undersökningar i någon större utsträckning. Vi får helt enkelt nöja oss med schabloner. I detta sammanhang vill jag påpeka en annan sak. Den största olägenheten med den stela skolåldern är att det blir ett helt års skillnad mellan de äldsta och de yngsta barnen. De skall börja skolan det år de fyller sju år. Den ålder de verkligen har när de börjar skolan beror alltså på när på året de är födda. En reform som skulle vara betydligt bättre ur barnens synpunkt vore alt ha intagning i skolan varje termin i stället för varje år. Detta skulle ha många fördelar, inte minst ur arbetsmarknadssynpunkt. Hälften av de unga skulle då sluta skolan på nyåret och hälften på sommaren. Detta är naturligtvis en reform på mycket lång sikt, men den skulle som sagt betyda mycket. Därmed skulle man komma ifrån svårigheterna i sådana fall då man tvekar, om barn skall börja skolan det år de fyller sju år först i slutet på året. När det gäller forskningen är vi alla överens om att vi vet alldeles för litet om barnens utveckling. Vi vet över hu vud taget för litet om utvecklingen under hela skoltiden. Vi bar nu äntligen fått i gång litet forskning om i vilken ålder, i vilken klass och i vilken ordning de olika inlärningsmomenten bör komma. Men ännu så länge har vi bara erfarenheten att lita till, och erfarenheten säger, att i den mån de olika momenten i skolan kommer fel, så kommer de i regel för tidigt. Varje lärare som har svårigheter på grund av barnens bristande mognad säger, att om han finge vänta ett år, så skulle det gå mycket lättare. Ytterligt sällan säger en lärare, att om detta moment kommit tidigare, så hade det kanske gått lättaer. Vi vet att vi har en oerhörd anhopning av lärostoff i våra skolor och att denna anhopning blir större ju högre upp i klasserna man kommer. I all den utsträckning det går att skjuta något nedåt, så bör man göra det. Om alltså eleverna regelmässigt skulle börja skolan ett år tidigare och man sköt hela grundskolan ett år nedåt, så skulle det medföra en ytterligare anhopning av stoff. Om man bättre kunde utnyttja de större möjligheter som barnen nu har på grund av massmedia, bättre näring 0. S. Vv. att tidigare inhämta visst lärostoff, så vore det mycket tacknämligt, men det bör då ske inom den ram för skolan vi nu har. Det skulle kunna ge litet lugnare arbetstakt, litet större möjligheter för barnen att hinna med något mer, och det skulle absolut inte skada. Vi är alltså överens om att vi har alldeles för litet forskning. Det brukar sägas att forskningen börjar med stjärnorna och slutar med människan. Stjärnorna har man forskat i sedan många tusen år, men utforskningen av människan och människans behov har ännu knappt hunnit börja. Vi behöver alltså mer forskning, men i motsats till herr Källstad tror jag inte att forskningen skall börja med att man inrättar lärostolar. Om man sedan inte har någon att sätta på de där lärostolarna, så är det inte så stor glädje med dem. Tidigare talare har redan pekat på den forskning som är på gång. Det är ytterligt viktigt att all den pedagogiska och psykologiska forskning som redan påbörjats får fortsätta och får vidgade resurser. Det är den första angelägenheten. På det organisatoriska planet är den viktigaste angelägenheten att bygga ut det förskoleväsen vi har och se till att alla barn som vill gå i förskola också får göra det. En sådan utveckling tror vi inte att man på något sätt påskyndar genom att nu tillsätta en stor utredning. Det är därför vi inte velat gå med på detta krav. är detta reaktionärt, får vi väl finna oss i att bli betecknade som reaktionärer.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
Herr talman! Man får ett intryck av att fröken Olsson argumenterar i fråga om huruvida 6 eller 7 år är den lämpligaste skolinträdesåldern. Men det är ju inte det saken gäller i dag. Den nu aktuella frågan är om vi skall ha en utredning, som ur alla tänkbara synpunkter belyser de frågor som har samband med skolpliktens inträdande vid olika åldrar. Men det är ju inte mycket att göra åt detta; vill man ge ett intryck av att frågan gäller något annat, så är det en uppgift för oss reservanter att återföra debatten till dess rätta nivå. Det är ganska rörande att höra den här historieskrivningen om hur det var i Fattigsverige, hur barnen fick arbeta i fabrikerna och vävstolarna och allt detta. Det är den melodi som brukar dras i valrörelserna, när det maktägande partiet försöker tillskriva sig äran av all utveckling, alla framsteg och allt välstånd i vårt land. Men jag tycker att det är nästan opassande att anlägga de perspektiven på denna fråga här i riksdagen, Jag tror inte heller det gör något djupare intryck på någon av oss. Låt oss inte tänka på hur det var för hundra år sedan — det har ju inget samband med hur vi skall ordna det för våra barn nu och i framtiden. Låt oss i stället syssla med nuets problem ! Problemen är i dag inte desamma som tidigare. Någonting har väl genom samhällsutvecklingen skett som kan motivera att vi tar upp denna fråga till skärskådande och låter utreda den. Jag kan inte förstå att man skall behöva hysa. en sådan motvilja mot att ändra på en sak bara för att förslaget har väckts från annat håll än av regeringspartiet. Från regeringspartiets sida är man minsann inte blyg för att ändra på saker; det går ju så långt att vi ofta har anledning att säga att man är klåfingrig. Men när ett förslag framställs från oppositionen är det stört omöjligt att ens få en liten utredning till stånd, även om det inte innebär några bindningar eller ståndpunktstaganden. Jag har mycket svårt att förstå logiken i sådana resonemang.

Herr talman! Fröken Olsson påstod att det inte skulle vara reformvänligt att argumentera för sänkt skolålder. Jag skulle vilja påstå motsatsen; det är verkligen att ge uttryck för en reformvänlig inställning. Vad skall vi eljest säga om andra länder som har lägre skolålder än vi? I Västeuropa börjar skolplikten i allmänhet då barnet uppnått sex års ålder, i England liksom i stora delar av USA vid fem års ålder. När andra avdelningen av statsutskottet var på resa i Östtyskland i september i år fick vi veta att barnen där skall ha fyllt sex år den 31 maj för att få börja. Barn födda mellan den 31 maj och den 1 september skulle genomgå särskilda prov. Skulle man alltså inte vara reformvänlig i andra länder? Jag tycker att den internatio nella aspekten talar till förmån för ett genomförande av en reform av detta slag också i vårt land. Men om och på vad sätt förskolan skall fogas in i vårt skolväsende är ju en fråga som utredningen får ta befattning med. Om förskolan görs obligatorisk för sexåringarna men frivillig för femåringar, så måste sexåringarna få en något annorlunda utformad förskoleundervisning än yngre barn. BL a. bör det i denna utredning undersökas om undervisningen för sexåringarna i så fall skall täcka delar av de kursmoment som nu ingår i årskurs 1 i grundskolan, Ungefär på det sättet är skolgången ordnad för femoch sexåringar i England och i Amerika. Självfallet bör skolmognadsprov då liksom nu få vara avgörande för om barnen skall börja vid fem, sex eller sju års ålder. En annan viktig fråga som också berördes av fröken Olsson gällde skolpliktstidens längd, En uppfattning är att en sänkning av skolinträdesåldern med ett år i form av ett obligatoriskt förskoleår skulle medföra en tioårig skolplikt. Eh annan uppfattning är att skolpliktstiden ändå skulle vara oförändrad, d. v. s. skolgången skulle vara nioårig. Eleverna börjar då grundskolan vid sex års ålder och slutar vid 15 års ålder. De som anser detta hänvisar till de ökade möjligheter som skolan kan erhålla genom den pedagogiska forskningens resultat. Jag vill inte ta ställning till dessa båda alternativ, utan vill bara fästa uppmärksamheten på dem. De pedagogiska, ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga effekterna av alternativen är ju en fråga som utredningen skall ta ställning till.
Herr talman! Fröken Olsson talade om dessa problem så att man faktiskt började anse att det vore lämpligt att hon finge skriva åtminstone en del av utredningsdirektiven. Hon hade många bra uppslag som behöver bli utredda. Det gäller den allmänna förskolan, olika åldrar vid intagning, intagning i skolan två gånger per år, alltså en uppdelning, för att nu nämna några av de problemställningar hon framförde. Det visar enligt min mening hur nödvändigt det är att dessa problem blir utredda. Fröken Olsson sade också att vi har råd att låta barnen vara barn när de är barn. Ja, är det så säkert, att det är det bästa för barnen, att de får leka tills de är sju år och sedan sättas i grundskolan, där de skall följa de bestämmelser som gäller? Är det inte möjligt att det kan behövas en mjukare övergång? Detta är ett intresse både för glesbygdens och för tätortens människor. Jag har träffat många ute i glesbygderna som har haft barn, vilka har varit ganska ensamma. Det har varit ett par syskon i familjen med åtskilliga års åldersskillnad. De har känt sig ensamma, de har inte haft barn att leka med. De har inte haft några möjligheter att komma tillsammans med kamrater. Det blir ganska påfrestande för dem, när de sedan skall sättas på skolbänken, när de är sju år. Fröken Olsson hade träffat människor som hävdat att vi skulle ha förskolan i barnavårdsnämndernas regi, om jag får kalla det så. På den punkten har vi helt motsatta erfarenheter. Det finns en utredning i denna fråga, som jag för min del kan hänvisa till och som är omnämnd i motionen. Jag har inte på något sätt blivit övertygad om att det inte finns all. anledning att nu begära den utredning som föreslås i reservationen.

Herr talman! Jag har gång på gång blivit angripen för vad andra talare har sagt. Herr Turesson tyckte inte att vi skulle tala om vad som hände för hundra år sedan utan ägna oss åt nuets problem. Det var ju herr Käll stad och herr Mattsson som började tala om att situationen nu är en helt annan än den var, när sjuårsåldern bestämdes som den lämpliga för att börja skolan. Jag höll med om att det då var en annan situation än nu, men jag drog motsatt slutsats därav och sade, att nu har vi råd att låta barn vara barn och låta dem leka färdigt, innan de börjar skolan. Herr Turesson talade om att syftet skulle vara reformvänligt och att de borgerliga var reformvänliga medan socialdemokraterna inte var det. Det var det som jag bl.a. tog upp. I anledning av vad herr Mattsson sade om glesbygdernas barn skulle jag vilja säga, att vi därvidlag är fullständigt överens. Det är mycket svårare att ordna förskolor för glesbygdens barn men ytterligt nödvändigt att det sker. Om förskolan blir obligatorisk, måste vi skjutsa femoch sexåringarna långa vägar i mörker och kyla. I det sammanhanget vill jag nämna vad som härvidlag har skett i Tornedalen. Där har man just för glesbygdernas barn ordnat lekskolor som barnen går i under sommaren, innan de börjar den obligatoriska skolan. Man har ju frihet att ordna efter lägenhet så länge förskolan är frivillig. Det har man inte om den är obligatorisk. Herr Mattsson sade att barnen behöver någon att leka med. Ja, det är det de behöver, De har inget behov av att börja skolan, utan de behöver lekkamrater, och det skall sörjas för att de får sådana i lekskolan, så att de har vant sig vid att leka i grupp innan skolan börjar. Det som skiljer förskolan från skolan är att det i denna ända ned i första klass måste finnas vissa bestämda krav på barnen. Där finns kurser som skall klaras, och jag reagerar mot att det ställs några som helst krav på barnen innan de börjat skolan.

Herr talman! Vad som är goda eller dåliga skämt skall jag inte diskutera nu. Jag begärde ordet med anledning av herr Arvidsons uttalande att han kände sig manad att inträda i denna debatt för att på något sätt återställa en jämvikt, vilket han gjorde under motiveringen att denna diskussion var en illustration till hur det går till i de politiska debatterna i TV. Ja, herr Arvidson, jag inkasserar detta omdöme som ett gott betyg, som en komplimang för de borgerliga partiernas uppträdande. Jag förstår att denna situation — som inte är så ovanlig numera — skapar irritation hos regeringspartiets företrädare. Det är en helt naturlig reaktion att man blir irriterad när man märker att man får en samlad opposition emot sig, och det är naturligtvis inte lika roligt att vara i den situationen som det varit när man från talarstolen och statsrådsbänken kunnat gyckla över oppositionens splittring. Då man märker att oppositionen är samlad kan man inte på samma sätt som då man har en splittrad opposition emot sig härska på grund av söndringen — jag säger inte genom att söndra. Det är den situationen jag velat poängtera i mitt anförande, när jag anlagt politiska synpunkter på den gruppbildning som blir alltmer vanlig och som bl.a. manifesterats i förevarande utskottsutlåtande.

Herr talman! När herr Arvidson sä ger att tidpunkten ännu inte är inne att göra den föreslagna utredningen om förskolan, så kan jag inte förstå detta. Varför skulle tidpunkten inte kunna anses vara inne nu, när alltmer stegrade krav reses på förskolor ute i landet? Jag noterade att herr Arvidson tydligen inte är helt främmande för ett allvarligt resonemang om saken. Herr Arvidson kom till och med fram till att man kunde tänka sig sex och ett halvt år i stället för sex år som inträdesålder — han angav detta som en medelväg. Men herr Arvidson sade också att vad jag skulle ha anfört om att man kunde sluta skolan vid femton års ålder måste klart avvisas. Ja, jag sade — och jag läste då från manuskript — att härvidlag är det fråga om tro och inte om vetande. Vidare framhöll jag att det varken i motionerna eller i reservationen gjorts något bestämt uttalande i denna sak. Vad är det då som klart skall avvisas, herr Arvidson?

Herr talman! Jag vill påpeka för herr Arvidson att jag inte tagit ställning till de olika alternativen — om vi skall ha skolplikt mellan sju och sexton års ålder, såsom nu är fallet, eller mellan sex och femton års ålder eller mellan sex och sexton års ålder. De pedagogiska, ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga effekterna av de olika alternativen får utrédningen ta befattning med — jag kan inte nu yttra mig på den punkten. Herr Arvidson säger ömsom att utredningen är meningslös, ömsom att det ändå förr eller senare måste göras en utredning. Men varför skulle det vara för tidigt att göra utredningen nu? Genomförandet av utredningsarbetet måste ju ta flera år, och det är fråga om en successiv utbyggnad. Vi begär ju en utredning »av förutsättningarna för en successiv sänkning av åldern för inträde i grundskolan eventuellt genom Det verkar ibland som om fröken Olsson och herr Arvidson absolut inte kunde tänka sig att skoltiden är slut vid femton års ålder. Det är väl inte otänkbart. Vi har många andra skolformer ovanpå den obligatoriska skolan. Vi kan inte resonera som om dessa inte fanns. Vi får inte glömma bort fackskolan, gymnasiet o. s. v. Man kan t.o.m. tänka sig möjligheten att ungdomarna får vara ute i arbetslivet något år, innan de fortsätter sin utbildning i de skolformer vi har ovanför grundskolan.

Herr talman! Det var närmast herr Turesson som uppmuntrade mig att gå in i denna debatt. Han talar om borgerlig samling på denna punkt och säger att frågan är självklar. Det tycks den dock inte vara ens inom högern. Jag har en liten skrift i min hand som heter Att få ta ansvar, utgiven av Högerns kvinnoförbund så sent som i juni 1967. Efter det att behovet av fler lekskoleplatser berörts skriver man där: »Vi vill i detta sammanhang bestämt vända oss mot förslagen om obligatorisk förskola för femoch sexåringarna. Inte minst på landsbygden är resorna till skolan påfrestande också för många sjuåringar. Däremot bör allt fler beredas möjlighet att få deltaga i förskoleverksamhet.» Vi vet att vi befinner oss i en besvärlig situation när det gäller barntillsyn. och jag anser att denna fråga inte alldeles skall få komma bort i detta sammanhang. Vi behöver under de närmaste åren göra en utbyggnad med 30 000 —40 000 nya barnstugeplatser. Till dessa barnstugor behöver vi utbildad personal. Jag tror att föräldrakraven när det gäller barntillsynen för närvarande är mycket starkare än kraven på lekskoleplatser. Vi har 320 000 barn under tio år vilkas föräldrar förvärvsarbetar. 210 000 mödrar vill gå ut i arbete om tillsynen av deras 350 000 barn kan ordnas. Man får välja var man skall sätta in resurserna. För mig är det självklart att vi måste koncentrera alla tillgängliga medel på att försöka lösa tillsynsfrågorna för de förvärvsarbetande föräldrarnas barn. Det är en förstahandsangelägenhet. Jag förstår att de borgerliga representanterna vill ha en annan prioritering än jag önskar i detta sammanhang.

Herr talman! Fru Hörnlunds yttrande är verkligen det mest överraskande som förekommit i debatten i dag. Vi vill, liksom andra inom oppositionen, att det skall tas krafttag för att snabbt öka antalet daghemsplatser. Detta förutsätter att man inte skjuter familjedaghemmet åt sidan. Ökningen kan då ske snabbare än genom en koncentration bara på de vanliga barndaghemmen. Med den politik vi förordar blir det alltså en snabbare förbättring av möjligheterna för de mödrar som vill förvärvsarbeta. Jag tror inte att man skall göra gällande att en utveckling av denna art skulle lägga något hinder i vägen för att vi nu börjar en utredning om en successiv sänkning av skolåldern. Det har här med rätta hänvisats till — jag skall inte i detalj upprepa det — att man i utlandet i allmänhet har en inte oväsentligt lägre skolålder än i Sverige. De socialdemokratiska talarna har inte besvarat frågan varför vi i Sverige skulle ha barn som är senare utvecklade än på andra håll. Åtminstone har jag inte hört talas om att man i något land, där man har lägre intagningsålder än i Sverige, överväger att höja den. Man anser sig alltså ha goda erfarenheter av en lägre skolålder. Här i Sverige visar däremot socialdemokraterna en sådan utomordentlig konservatism att de inte ens vill vara med om att börja en utredning kring en reform, vars genomförande ändå kan försiggå endast successivt och därför måste ta ett betydande antal år i anspråk. De hänvisar i stället till en forskning som vi alla är anhängare av men som kommer att ta mycket lång tid, vilket alltså skulle förskjuta påbörjandet av den verkliga utredningen ett obestämt antal år framåt. Jag förstår att herr Arvidson inför denna utomordentliga konservatism och ovilja att börja planera för en reform känner ett behov av att börja tala om att man inom oppositionen är reaktionär. Alla inser ju att det verkliga förhållandet är att det är socialdemokratin som i sin konservatism ställer sig som motståndare till ett reformarbete. Herr talman! Fröken Olsson anför som ett skäl för sin mycket negativa hållning att vi har råd att låta barnen vara barn och leka färdigt innan de börjar skolan. Det är en överraskande ståndpunkt, fröken Olsson, ty, åtminstone enligt min erfarenhet av mina egna barn och andra som jag har sett, slutar barnen inte alls att leka när de börjar i första klass i skolan. Tvärtom betyder detta för många ökade möjligheter till lek tillsammans med andra barn. Enligt min mening är detta mycket väsentligt. Hos den moderna pedagogiken är det en tendens att inte ställa dessa små barn — ty det är de ju när de börjar skolan — inför samma hårda disciplin och inför uppgifter av samma slag som man kan ställa barnen inför när de blivit litet äldre. Man försöker i stället åstadkomma en mjukare övergång, som ger barnen möjligheter att inhämta kunskaper men utan att de behöver känna något tvång. Nu tycks själva kvintessensen i den ståndpunkt som fröken Olsson och herr Arvidson företräder vara den, att de säger att gränsen för avgångsåldern från skolan bör sättas vid lägst 16 år och att det alltså är självklart att man bör ha en skolplikt åtminstone tills eleverna fyllt 16 år. Herr Arvidson och fröken Olsson var i Övrigt ganska oeniga. Herr Arvidson ansåg att en utredning naturligtvis måste komma så småningom, medan ju fröken Olsson låste sig i sin uppfaitning på flera punkter än vad han gjorde. På en punkt tycks de emellertid vara överens, nämligen om att skolplikten skall vara åtminstone tills eleverna fyllt 16 år, hända vad som hända må! Till detta har ju redan sagts av herr Mattsson, herr Källstad och andra, att utredningens igångsättande inte förutsätter att man tar ställning på den punkten. Det kan mycket väl hända att en reform här kommer att innebära en tioårig skolplikt i framtiden; därom har man inte bundit sig. Många länder har det redan och andra länder håller på att övergå från nioårig till tioårig skolplikt. Den omständigheten, att ni har en bestämd uppfattning beträffande 16-årsgränsen, borde därför inte alls vara något argument mot den begärda utredningen. Men skälet är väl, att när ni inte har kunnat finna något egentligt argument mot att påbörja en utredning av en reform som sedan tar lång tid att genomföra, så har ni fallit tillbaka till detta negativa ställningstagande. Får jag dessutom påpeka att den genomsnittliga intagningsåldern för närvarande ligger något högre än sju år — jag kan inte säga exakt hur många månader, men ungefärligen är det sju år och två månader.

Det är därför överraskande att man från socialdemokratiskt håll inte påpekar detta och går med på att utreda frågan om en successiv nedgång, utan i stället förklarar att man inte ens vill gå med på en utredning. Herr talman! Jag vill inte förlänga debatten.

Vilken skuggrädsla för en reform måste det inte ligga bakom detta, när man inte alls vågar vara med på en utredning, som man borde kunna acceptera utan att binda sig på något sätt rörande hastigheten av reformens genomförande eller ens om den skall genomföras — det behöver ni ju inte vara övertygade om för att gå med på en utredning. Utan att behöva binda er på någon punkt skulle ni kunna acceptera en utredning, men ni är så rädda för att utvecklingen här skall komma i gång, att det vill ni helt enkelt inte vara med på! Som bevis på att det alltid är från socialdemokratin som initiativen kommer och att det alltid är där som handlingskraften finns är detta verkligen ett utomordentligt exempel! Det visar att det många gånger förhåller sig precis tvärtom; det kan vi konstatera i dag liksom vid många andra tillfällen.

Herr talman! Jag menar naturligtvis inte att barnen skall sluta leka för att de börjar skolan. Tvärtom är vi mycket måna om att endast låta dem gå två timmar om dagen när de börjar småskolan just för att de skall få tid över till lek. Mycket av arbetet läggs också upp som lek för att man skall få en mjuk övergång. Det finns till och med en filosofisk riktning som anser att vad som skiljer människan från djuren är att människan är den enda varelse som leker hela livet, och det skall vi hoppas att vi får fortsätta med. Mitt uttryck »lekt färdigt» syftade just på själva lekåldern. Leken är, som jag sade, barnets arbete. Se hur intensivt fem—sexåringarna går upp i leken som om den vore livets allvar! Vad som händer när de är skolmogna är att leken blir lek och arbetet blir arbete. De behöver då re gelbundet arbete, och de vill själva ha uppgifter utanför leken. Herr Ohlin sade att han inte hade hört att andra länder som har lägre skolålder överväger att höja den. Nej, det tror jag inte att de gör. Men skolorna i både England och Amerika är i stor utsträckning till att börja med just lekskolor. Dessa länder har alltså kommit dit vi vill komma, nämligen att alla fem—sexåringar för vilka föräldrarna önskar sysselsättning skall få möjlighet att börja i lekskola. I vissa fall börjar undervisningen tidigare, men där pågår också diskussioner om en senareläggning av framför allt läsundervisningen. När man har undersökt de skolsvårigheter som längre fram kan uppstå har man ofta funnit att man måste gå tillbaka till skolstarten för att finna var det har gått galet och barnet så att säga har låst sig. I dessa länder med tidig skolstart har man börjat fundera över om inte läsundervisningen skulle skjutas upp, och sjuårsåldern har därvid nämnts som lämplig för den egentliga läsundervisningens början. Där pågår alltså forskning, och man är ingalunda överens om den tidiga skolstarten. Här finns nog en del erfarenheter att hämta för den utvecklingspsykologiska forskning som vi alla önskar.

Herr talman! Fröken Olsson säger att möjligheten att höja åldern för läsundervisningen i skolan har nämnts i någon diskussion. Det nämnes mycket i diskussioner, fröken Olsson, men vittnesbörden om att man i utlandet i allmänhet har en lägre intagningsålder än i Sverige är förkrossande. även Förenta staterna har det, det kan man inte komma ifrån. Även jag har studerat förhållandena i Förenta staterna och lekskolans betydelse som förberedelse, men jag skall inte ta upp den frågan nu. Till fru Hörnlund vill jag säga att man kan få vårdmöjligheter med ett mindre ianspråktagande av knappa resurser om man utvidgar familjedaghemmen. Det är bekant att socialdemokraterna länge har varit relativt negativa till denna reform även herr Erlander tycktes visa det häromdagen i radio. Fru Hörnlund har i sitt betänkande tagit ett steg i den riktning som mittenpartierna företräder, och det är naturligtvis välkommet. Herr Arvidson trollar med ord när han säger att vi har sex år som intagningsålder. Det har vi inte i den meningen att det vanliga skulle vara intagning vid sex år. Däremot finns möjligheter till mognadsprov. Så frågar herr Arvidson: Varför skall de barn tas in som inte är skolmogna? Samtliga talare från oppositionshåll har påpekat, att skolmognadsproven skall vara kvar och att ett barn inte skall tas in om det finns anledning att ifrågasätta dess skolmognad. Därför är det väl ett nödfallsargument när herr Arvidson talar som om oppositionens ståndpunkt beträffande en utredning i denna fråga skulle innebära, att man vill ta in barn som inte är skolmogna. Som en sammanfattning av den socialdemokratiska argumentationen mot att tillsätta en utredning, är denna herr Arvidsons karikatyr mycket talande. Oppositionen skulle alltså ha för avsikt att ta in icke skolmogna barn! Det har ju klart betonats från flera håll att det inte alls är tal om den saken.

Herr talman! Herr Arvidson har två gånger framfört ett påstående, som jag måste kommentera något. Herr Arvidson förefaller mig återigen ha blivit offer för skillnaden och motsättningen mellan teori och praktik. Men den här gången rår han kanske inte för det på grund av ovetskap. Han säger, att vi ju redan har en skolålderns anpassning till individen; barn som är skolmogna får börja vid sex års ålder o. s. v. Det är i teorin riktigt, men i praktiken existerar inte denna möjlighet. Skolöverstyrelsen teoretiserar på precis samma sätt i sitt yttrande över motionerna: »Man bör framför allt undersöka om det finns ytterligare möjligheter till ett mer flexibelt system för skolstart, så att den blir baserad mer på barnens mognad än på deras biologiska ålder.» Det låter sig verkligen höra. Men här talar en skolmyndighet precis som herr Arvidson gjorde för en sak, vars genomförande skolmyndigheterna sedan gör praktiskt taget allt för att förhindra. Det finns exempel på skoldistrikt, där man haft många ansökningar från föräldrar om att deras barn skall få börja vid sex års ålder. De flesta av dessa prov visat sig kunna tänkas — med säkerhet kan man naturligtvis ingenting säga — vara kapabla att börja skolan. Men så stoppas alltsammans genom att fler klassavdelningar inte beviljas av skolmyndigheterna. Av ett 50-tal sökande kapabelförklarade barn tar man in två stycken! Sådant förekommer alltså i skoldistrikten, och här stämmer teori och praktik inte alls. Jag vill verkligen ha sagt detta, så att kammarens ledamöter inte inbillar sig att det idealtillstånd som herr Arvidson beskrev existerar. Det existerar inte.

Herr talman! Fru Hörnlund citerade en skrift som skulle vara utgiven av högerns kvinnoförbund. Jag vill bara med några ord klargöra bakgrunden till den skriften. Den är utgiven av aktivitetskommittén inom högerns kvinnoförbund. Det är en debattskrift, i vilken varje artikel är signerad av författarinnan — i samtliga fall, tror jag, är det kvinnor som författat artiklarna — och varje författarinna själv står för de synpunkter som framförs i artikeln. Jag vänder mig mot fru Hörnlunds påstående att vi inom högerpartiet skulle vara oense när det gäller ställningstagandet i dessa frågor. Det vore väl orimligt att tänka sig att alla förbundets 70000 medlemmar skulle ha samma uppfattning i frågan om obligatorisk eller icke obligatorisk förskola. Vad oppositionen begärt i sin reservation är en utredning som kan belysa konsekvenserna av och möjligheterna till en sänkt skolålder. Jag vill också till fru Hörnlund säga att jag blir mycket misstänksam när man drar in barnstugeverksamheten i sin helhet i en sådan här debatt. Det är då lätt att få uppfattningen att frågan om barnen skall börja skolan när de är sex år eller när de är sju år är en fråga om att ordna tillsyn för barnen för att mödrarna eller bägge föräldrarna skall kunna förvärvsarbeta. Jag hoppas att debatten när det gäller skolfrågor i första hand syftar till att ge våra barn bästa möjliga utbildning. Om detta kan ske genom att barnen börjar i skolan eller i någon form av förskola vid sex års ålder vet vi inte, och det är detta vi har begärt att få utrett.

Herr talman! Jag vill bara erinra om att det i företalet till denna skrift uttryckligen sägs att den inte utgör en diger önskelista. Jag vill också i detta sammanhang säga att jag är medveten om att mina åsikter om obligatorisk förskola i viss mån skiljer sig från fru Troedssons.

Herr talman! Detta är icke ett program från högerns kvinnoförbund. Det är en debattskrift, utgiven av högerns kvinnoförbunds aktivitetskommitté i vilken varje artikel är signerad och varje författare står för sina åsikter.
Herr talman! Jag kan inte underlåta att till debatten foga en redogörelse för några erfarenheter som jag gjorde för ett par år sedan, då jag hade tillfälle att under en resa i England studera just de förhållanden som i dag diskuteras. Jag hade under något mer än en veckas tid tillfälle att umgås med engelska skolmän och skolledare, och jag förde då dessa frågor på tal. Det visade sig att erfarenheterna av det system man har i England, där barnen börjar redan efter fyllda fem år, är enbart goda. Man har där överfört lekskolemetodiken, om jag så får uttrycka det, till det första skolåret, och barnen får leka in sina första kunskaper, för att använda de engelska lärarnas eget uttryck. Jag hade ganska ingående diskussioner beträffande det första skolåret och erfarenheterna därifrån och framförde en del kritiska synpunkter, men slutresultatet av det hela blev den fråga jag ställde till dem — om de inte har någon tanke på att ändra skolordningen. Det förklarades emellertid enstämmigt att någon sådan tanke inte fanns. Erfarenheterna av det nuvarande systemet var alltför. goda. Vad beträffar skolmognaden tar de också hänsyn till den. Jag ber, herr talman, med det anförda att få understryka angelägenheten av det förslag som framförts här om en utredning. Jag tycker att det skulle vara synnerligen värdefullt om en sådan kom till stånd. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 158 tas bl.a. frågan om lärarnas arbetsförhållanden upp till behandling. Den frågan har ofta diskuterats här i riksdagen under de senaste åren, en diskussion som även lett till att en särskild utredning tillsatts i frågan. Det blir med all säkerhet anledning att återkomma till problemen när utredningsresultatet föreligger. För dagen vill jag fatta mig mycket kort. Att frågan är viktig är vi säkerligen ense om. Kraven på skolan ökar i takt med utvecklingen. Vi är ense om att skolan bör tillgodose elevernas krav, men det är också angeläget att den skänker lärarna goda arbetsförhållanden. Det är en förutsättning för att undervisningsresultatet skall bli det bästa möjliga. Som sagt arbetar en utredning med dessa frågor, men tyvärr nöd: gas vi räkna med att det kommer att dröja avsevärd tid innan utredningen slutförts och därefter olika instanser och grupper fått tillfälle att yttra sig och utredningen lett fram till konkreta regeringsförslag. Enligt reservanternas mening finns det därför skäl att redan nu vidta åtgärder som kan positivt påverka lärarnas arbetsförhållanden. Vi har tidigare i dag behandlat ett utskottsutlåtande, statsutskottets utlåtan de nr 156, som gällde rationalisering av undervisningsväsendet. Utskottet underströk i detta sammanhang vikten av att myndigheterna på olika nivåer inom undervisningsväsendet ständigt håller rationaliseringsaspekten aktuell och söker sig fram i olika riktningar. En framkomstlinje är utan tvivel anpassning av arbetsuppgifterna till personalens kvalifikationer, vilket i detta sammanhang bl.a. borde innebära att lärarna får hjälp med i undervisningen nödvändiga skrivarbeten, så att de själva mera skall kunna ägna sig åt de uppgifter som de utbildats för, nämligen de pedagogiska. Lärare och även skolledare har i alla år måst syssla med biträdesuppgifter i en omfattning som varit otänkbar för motsvarande befattningshavare inom industrin och på andra områden. Först på sistone har statsmakterna och kommunerna börjat intressera sig för denna form av rationalisering men då tyvärr ofta halvhjärtat. I den till utskottets utlåtande fogade reservationen framhålles det berättigade i att redan nu vidta åtgärder för att motverka bristerna i lärarnas arbetssituation. Det är angeläget att statsmakterna svarar för att det till lärarnas hjälp inrättas skrivbiträdestjänster i skolorna i större utsträckning än vad nu är fallet. Det är också viktigt att rekommendationer beträffande <arbetsrumsfrågans lösning utfärdas så snart som möjligt, så att lärarnas behov av arbetsrum skall kunna tillgodoses vid uppförande av nya skolbyggnader och vid ombyggnader. Sådana provisoriska åtgärder behöver ingalunda försvåra genomförandet av de eventuella reformförslag som den sittande utredningen kan komma att lägga fram. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall inte i någon avsevärd grad förlänga denna debatt, eftersom det är mycket litet som skiljer reservationen från utskottsmajoritetens utlåtande.

Jag skulle faktiskt vilja se den yrkeskår på ett kontor, i en fabrik eller annorstädes, som skulle finna sig i att arbeta under en så stor mängd yttre störningar som många lärare tyvärr får göra. Mot den bakgrunden kan man ha ännu större förståelse för lärarnas krav att sådant som arbetsrum, skrivhjälp etc. är rationellt ordnat. Det är därför reservationen är mera positiv än utskottsmajoritetens skrivning, och reservanterna vill att riksdagen skall bringa detta till Kungl. Maj:ts kännedom. Herr talman! Jag ber att beträffande punkten 1 få yrka bifall till utskottets hemställan och beträffande punkten 2 bifall till reservationen.
Herr talman! Bara några ord i anledning av den avgivna reservationen. Som redan framhållits har vi inom utskottet varit eniga om att lärarna behöver bättre arbetsförhållanden. Skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna är, att majoriteten anser att vi inte nu bör vidta några konkreta åtgärder innan utredning är verkställd, medan reservanterna anser att vi bör vidta en del åtgärder som motverkar de mest uppenbara bristerna. Jag är av den bestämda meningen att lärarna skall få koncentrera sig på de uppgifter som de är utbildade för. Kraven på lärarna är höga. Vi vill att de skall ge våra barn bästa möjliga undervisning. Därför bör de också få ägna sig åt den uppgiften. Och för att så skall ske är det naturligt att lärarna slipper ifrån en mängd kontorsarbete, vakttjänst o. s. v. Sådant har de inte någon utbildning för. De är utbildade för att undervisa sina elever. När lärarna nu har fått denna utbildning, måste vi också se till att de får användning för den.

Herr talman! Herr Westberg påminde: om det första utskottsutlåtande vi behandlade här i dag, nämligen statsutskottets utlåtande nr 156. Vi var fullt eniga där och har skrivit mycket starkt och positivt om en rationalisering av skolväsendet. I det utlåtandet har utskottet sagt vad vi ansett att vi behövde säga. Den fråga vi nu behandlar är bara ett delproblem. Reservanterna tar nu upp två konkreta ting, nämligen frågan om skrivbiträden och frågan om arbetsrum. Men här gäller det helt enkelt statsbidragsbestämmelsernas utformning. För närvarande är det kommunernas uppgift att hålla lärarna med skrivbiträden. Frågan är alltså om vi skall ändra statsbidragsbestämmelserna och flytta över denna uppgift till staten, vilket vi säkerligen kommer att få överväga. Det måste kunna åstadkommas en smidigare ordning än den nuvarande. Vi har emellertid inte tyckt att det finns någon anledning att utan att avvakta de utredningar som pågår och de omarbetningar, som ändå blir nödvändiga, bryta ut en fråga och begära ett nytt specialdestinerat statsbidrag när vi så nyligen slagit ihop alla statsbidragen i en klumpsumma, vilken lagts på lärarlönerna.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
Herr talman! Jo, fröken Olsson, det torde vara nödvändigt att ur utredningen bryta ut just den fråga som vi nu diskuterar. Jag vet inte om fröken Olsson är riktigt på det klara med vad 1964 års utredning om lärarnas arbetsförhållanden skall ägna sig åt. Den behandlar mångahanda ting, och den går ganska långsamt fram. När den kan bli färdig med något betänkande, som gäller den fråga vi i dag diskuterar, är enligt de kunskaper jag har om intensiteten i denna utrednings arbete ännu en öppen fråga. Samtidigt som vi väntar, växer kraven på lärarnas effektivitet i skolan med varje ny skolreform. Nu skall vi omändra grundskolan, men lärarna skall inte i samband härmed få några ytterligare instrument för sitt arbete. Stödd på en snart livslång erfarenhet av arbete i olika skolor måste jag konstatera, att jag knappast känner någon yrkesgrupp i vårt samhälle som är så ynkligt utrustad med arbetsrum eller kontorslokaler, kontorsmateriel och kontorshjälp som lärarna. Detta gäller också de nya skolorna, som härvidlag inte i någon större utsträckning skiljer sig från de gamla. Jag ber att få påpeka bara ett enda förhållande som är helt avvita. Det förekommer att kollegier på cirka 100 lärare har tillgång till en enda telefon, på vilken de icke utan särskild anmälan kan ringa interurbana tjänstesamtal, som faktiskt kan förekomma för bl a. institutionsföreståndare. Jag kunde exemplifiera med sådana förhållanden i det oändliga. Ingen annan yrkesgrupp skulle kunna tänkas så undergivet nöja sig med omöjliga arbetsförhållanden. Det är därför jag menar, att vi inte längre kan fortsätta med att gång på gång hänvisa till pågående utredningar och till att vissa frågor inte kan brytas ut ur deras arbete. Vi måste få till stånd en förändring av förhållandena så snabbt som det över huvud taget är möjligt.

Herr talman! Fröken Olsson framhåller att vi är ense om att reformer behövs på detta område, och det är ju glädjande. Men varför då vänta med de frågor, som vi nu talat om och som så väl kan brytas ut och behandlas redan nu? Jag kan inte finna skäl för ett sådant dröjsmål. Vi vet att ett riksdagsbeslut om att statsbidrag skall utgå till skrivbiträdeshjälp blir riktgivande för kommunerna på ett helt annat sätt än de nuvarande bestämmelserna. Vidare menar jag att det under den intensiva skolbyggnadsperiod, som vi nu befinner oss i, vore utomordentligt värdefullt att någon form av anvisningar utfärdades om att arbetsrum skulle ställas till lärarnas förfogande. Vi vet vidare att en sådan reform inte kan genomföras på en gång utan att den måste genomföras successivt. Genomförandet tar alltså tid, och därför är det angeläget att man kommer i gång så snabbt som möjligt och medan skolbyggandet är så omfattande som det är för närvarande och kommer att vara under de närmaste åren. Om vi inför systemet senare kommer vi att få utomordentliga svårigheter att i efterhand klara uppgifterna. Därför tycker jag det är angeläget att så snart som möjligt utfärda rekommendationer i den riktning vi föreslagit.

Herr talman! Det är sannerligen inte mycket att tillägga. Som herr Arvidson säger, har statsutskottet och dess andra avdelning i sitt utlåtande över denna motion uttryckt sig positivt. Huruvida utlåtandets kläm skall utmynna i, som utskottet har valt, att riksdagen inte bifaller motionen eller, som herr Arvidson föreslår, att saken skall bringas till Kungl. Maj:ts kännedom spelar kanske inte så stor roll. Vi förutsätter naturligtvis att Kungl. Maj:t läser vad som skrivs av statsutskottet. Jag vill emellertid än en gång poängtera att herr Arvidsons tolkning är riktig. Vi är inom utskottet positiva i sakfrågan. Sedan kan man naturligtvis göra den lilla randanmärkningen att det är en rätt säregen situation som uppstått, då herr Arvidson är ensam reservant och inte har lyckats locka med någon annan av statsutskottets alla ledamöter.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

Herr talman! Statsutskottets utlåtande nr 161 som nu behandlas gäller en partimotion, vari vi på högerhåll tagit upp fyra problem i anslutning till grundskolan. Dessa gäller 1) frågan om observationsgrupp med uppgift att kontinuerligt följa utvecklingen inom grundskolans område, 2) frågan om reducerade delningstal, d.v.s. klasstorleken, 3) frågan om tillgången till undervisningshjälpmedel och 4) frågan om betygsättningens tillförlitlighet. Allt detta är viktiga frågor i skoldebatten. Om de tre senare spörsmålen är inte mycket att säga utöver vad utskottet uttalat. Frågan om sambandet mellan undervisningsgruppens storlek och undervisningsresultaten studeras för närvarande under ledning av skolöverstyrelsen, kanske inte så intensivt som man skulle ha önskat, men det görs dock i viss utsträckning. Möjligheterna att utnyttja de i skolorna verksamma lärarna för framställning av läromedel beaktas redan, och man kan kanske vänta sig en del av en sådan lärarinsats om verksamheten samordnas, vilket skolöverstyrelsen skall försöka göra. Vad slutligen den rättvisa betygsättningen beträffar har den problematiken uppmärksammats här i kammaren för bara en vecka sedan i en två timmar lång debatt, som ur många synvinklar belyste de problem och de svårigheter som föreligger. Av denna diskussion framgick det klart, att lärarna ännu mer än vad som nu är fallet måste ges stöd i sina strävanden att använda betygsinstrumentet på ett förnuftigt och rättvisande sätt. Doktrinen om relativ betygsättning måste samtidigt bevakas så, att den inte blir en ren siffermekanik. Detta var resultatet av denna debatt, och det får anses vara gott. Så långt de senare förslagen i högermotionen. Frågan om en särskild observationsgrupp är emellertid en sak som tarvar en extra kommentar, och denna kommentar har utmynnat i ett särskilt yttrande från vår sida, där vi tillbakavisar skolöverstyrelsens uppfattning om att en dylik observationsgrupp är helt onödig. Om något år kommer, såsom kammarens ledamöter vet, grundskolan att förändras om skolöverstyrelsen får sin vilja igenom. Då aktualiseras frågan om en från skolöverstyrelsen fristående observationsgrupp ånyo. Att tillsätta en sådan just nu, när förslaget om omstöpning av den nuvarande grundskolan redan är klart och går till ett politiskt avgörande i de viktigare styckena, tjänar väl inte mycket till. Tanken på en observationsgrupp blir emellertid inte sämre av att den får ligga till sig någon tid. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Till grund för det utskottsutlåtande som nu behandlas ligger motionerna I:13 och II:18. I dessa motioner berörs en mycket väsentlig fråga, nämligen olika befolkningsområdens likställighet i kommunikationshänseende. Åtskilliga människor som bor i skärgården har stora svårigheter till följd av att de saknar tillgång till allmän väg eller av staten understödda reguljära båtförbindelser. Detta medför inte bara personliga olägenheter och ekonomiska uppoffringar för den berörda skärgårdsbefolkningen utan innebär också stora problem för skärgårdskommunerna bl.a. med tanke på skolgången. Själv kommer jag från ett län med en stor skärgård, och för oss är detta en mycket viktig fråga. En undersökning har visat att 61 öar i Bohusläns skärgård saknar allmänna förbindelser. Där bor närmare 7000 människor. Ett utmärkande drag är att på en hel del av dessa öar sjuder det av aktivitet. Flera av våra livaktigaste fiskesamhällen ligger på öar som saknar allmänna kommunikationsmedel. Folkmängden i dessa samhällen varierar mellan ett par hundra och cirka 1000 personer. Utskottet framhåller att det under sjätte huvudtiteln finns upptaget ett anslag för bidrag till båtoch färjförbindelser av det slag som vi motionärer närmast åsyftar. Det heter i utskottsutlåtandet: »Sådana bidrag utgår också f.n. i viss omfattning.» Detta är riktigt. Beloppet är emellertid inte stort med hänsyn till hur många öar det gäller och hur många människor som skulle behöva få en del av dessa anslag. I statsverkspropositionen nämnes ett antal projekt i Norrland. Jag missunnar på intet sätt dessa människor att få bidrag, men anslaget 600 000 kronor räcker inte långt om man skall försöka nedbringa kostnaderna så att de blir rimliga för enskilda som bor på öar vilka saknar allmänna förbindelser. Jag är fullt medveten om att det inte går att erhålla full likställighet i kommunikationshänseende mellan dem som bor på fastlandet och dem som bor på en Ö. Det skulle kräva brobyggnader eller färjförbindelser i mycket stor omfattning. Men vad som kan anses rimligt och skäligt är att statsbidrag utgår till reguljära båtförbindelser i en sådan omfattning att det driftunderskott som vid en rimlig taxesättning uppkommer helt eller åtminstone till huvudsaklig del täckes. Utskottet vill inte tillstyrka en utredning i syfte att komma till rätta med de försämringar som har uppstått för befolkningen i många ösamhällen i samband med att det blivit ändringar i allmänna kommunikationsleder. Samtidigt som det upprättats goda förbindelser med vissa öar, sjunker nämligen underlaget för de trafikföretag som har betjänat öarna, och då får människorna där sämre kommunikationsförhållanden. Nu står vårt hopp till den särskilda arbetsgrupp inom Kungl. Maj:ts kansli som har fått i uppdrag att pröva denna angelägna fråga och att successivt lägga fram förslag till åtgärder. Inte minst hoppas vi att arbetet med dessa frågor skall intensifieras under den närmaste tiden. Av utskottsutlåtandet att döma har löfte därom givits. Jag hoppas som sagt att någonting händer som förbättrar förhållandena, och jag skall för dagen inte ställa något yrkande.

Herr talman! I förevarande motioner yrkas, att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa angående utredning och förslag om lämpliga åtgärder från samhällets sida för att komma till rätta med de försämringar i kommunikationsmöjligheterna som uppkommit för befolkningen i många ösamhällen i samband med ändringar i allmänna kommunikationsleder. Jag skulle kunna nöja mig med att instämma i vad herr Mattsson framhållit, men jag vill göra ett litet tillägg. Statsutskottet påpekar, att vederbörande vägmyndigheter författningsenligt har att svara för nödvändig planering. Utskottet säger också att »å det under sjätte huvudtiteln upptagna anslaget till enskilt vägunderhåll särskilda medel finns disponibla för bidrag till båtoch färjförbindelser av just det slag motionärerna närmast åsyftar». Såsom herr Mattsson framhållit är emellertid anslaget tydligen otillräckligt. I varje fall vill det synas som om det inte vore allmänt känt att detta anslag finns.

För en tid sedan hade jag under samma vecka ärende till två öar i en sådan kommun. Ena gången gällde det en av de fyra öar i kommunen, som nyligen knutits till fastlandet genom en färjförbindelse. Till den ön kunde man komma nästan hur snabbt som helst; var halvtimme på dagen fanns det en färjförbindelse, och det var ingen svå righet att komma i kontakt med dem som bodde på ön. Några dagar senare skulle jag besöka en av de »överblivna» öarna i samma kommun. Där var förhållandena helt annorlunda. Det var tydligt, att det blivit en klar försämring till följd av att vägmyndigheterna där inte har ansvaret för kommunikationerna. Nu kanske man inte skall lasta dem som har hand om trafiken till dessa öar — och det gör vi inte heller. Som herr Mattsson nämnde försvagas trafikunderlaget, och härigenom blir det svårare att hålla i gång trafiken. Men det måste vara felaktigt att en del av invånarna i en kommun, vilka betalar samma skatter och i övrigt har samma skyldigheter som övriga invånare, skall behöva vidkännas en sådan försämring av kommunikationsförhållandena som faktiskt blir fallet på en del håll. Antalet turer till och från fastlandet blir mindre, och om man behöver resa vid en tid på dagen då det inte går någon ordinarie tur, är man hänvisad till taxibåtar och får betala 15 å 20 kronor för en resa som annars skulle kosta en eller ett par kronor. När det på ett område i samhället vidtas åtgärder som alla är överens om och som medför en förbättring, får effekten härav inte bli en klar försämring för vissa grupper. Med vår motion har vi velat att riksdagen skall göra Kungl. Maj:t uppmärksam på detta och begära en utredning. Jag anser att det är statens uppgift att i sådana här fall skapa så likartade villkor som möjligt för alla medborgare. Det kan inte vara rätt att kommunerna skall svara för dessa uppgifter. Utskottets utlåtande andas för all del förståelse för motionens syfte, och jag hoppas därför att vederbörande myndigheter skall lägga manken till för att undanröja de skevheter som i dag finns och som drabbar minoriteter inom vissa kommuner eller distrikt. Jag vill understryka att det oftast inte rör sig om avfolkningsområden, utan snarare om ganska expanderande områden.
Herr talman! Motionärerna har inte yrkat bifall till sin motion, och därför har inte jag såsom talesman för utskottet någon anledning att göra detta till en kontroversiell fråga. Men det förtjänar understrykas att motionärerna i sin motion gjort ett yrkande som är alldeles onödigt; de åtgärder för bidragsgivning till båtoch färjförbindelser som motionärerna begärt finns redan. Motionärerna har begärt en utredning om lämpliga åtgärder. Stockholms läns länsstyrelse yrkar blankt avslag på förslaget om utredning, eftersom man där har sig bekant att det redan finns möjligheter att få statsbidrag.

Ur den synpunkten är det hela en ganska allvarlig sak; det är självklart att de statsbidrag som finns skall utnyttjas, och detta har utskottet genom sin skrivning velat fästa uppmärksamheten på. Anslagsbeloppet är kanske för litet, men det är i så fall en helt annan fråga; och man får då motionera om en ökning av detta. Men en utredning om åtgärder som redan är inaugurerade och utnyttjas på olika håll i landet är naturligtvis inte påkallad.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

Herr talman! Det förhållandet att en länsstyrelse har avstyrkt motionerna kan tyda på att ifrågavarande län har fått sina önskningar tillgodosedda ordentligt, medan däremot det län som vi motionärer representerar och dessutom ett par andra län icke har fått det, varför önskemålen kvarstår.

Herr talman! Jag har tidigare i höst i samband med en enkel fråga haft tillfälle att diskutera problemet om zontaxorna, och därför skall jag nu nöja mig med en mycket kort kommentar till utskottets utlåtande. De yttranden som här redovisas från SJ och postverket har visat att angelägenheten av en reform på detta område är bra mycket större än vad jag tidigare har föreställt mig. Både SJ och postverket hänvisar i sina yttranden framför allt till att det blir ett inkomstbortfall, om man skulle övergå till gemensamma zontaxor. SJ säger att det för statens järnvägar kommer att bli ett betydande inkomstbortfall jämfört med tillämpningen av snittaxor. Postverket går ännu längre och säger att de ekonomiska verkningarna av en taxemässig samtrafik i dagens läge utan tvivel skulle bli allvarliga och hänvisar dessutom till en utredning som gjordes 1947. Den utredningen visade att inkomstbortfallet för postverkets del vid över gång till sådan samtrafik kan lågt räknat uppskattas till 16 procent. Vad innebär detta? De som skall betala dessa 16 procent är ju endast en mindre del av trafikanterna i postbussarna, nämligen den del av trafikanterna som vid samma resa använder såväl buss som tåg. Dessa skall alltså, om beräkningen är riktig, betala 16 procent mer av bussarnas inkomster än vad de skulle betala, om zontaxor hade gällt. Jag tycker att det är ett klart belägg för att det här är fråga om en orättvisa, som bör rättas till. Man underlåter ju inte att rätta till en orättvisa, därför att det kan påvisas att den har stora återverkningar, utan detta är snarare ett argument för att göra någonting. Utskottet säger emellertid — det framhöll kommunikationsministern också under debatten i samband med min enkla fråga — att det inom SJ pågår en utredning om SJ:s taxesystem och att man inte kan göra någonting förrän den utredningen är färdig. Jag kan förstå att det ligger någonting i detta; SJ vill väl inte gärna ingå i underhandlingar med postverket och de enskilda bussbolagen, innan SJ vet hur SJ:s egna taxor är. Men enligt vad vi i utskottets utlåtande får upplysning om skall den utredningen vara färdig hösten 1967. Då borde det inte dröja så länge innan man kan börja göra någonting. Nu förhåller det sig emellertid så, att de myndigheter som skall ta initiativet och se till att någonting blir gjort är SJ och postverket. De yttranden som dessa myndigheter lämnat till statsutskottet visar enligt min mening, att båda är ganska kallsinniga inför en reform av det slag motionärerna föreslagit. Jag tycker därför att risken är ganska stor att det inte heller blir någonting av sedan SJ:s taxor är klara. I remissvaren hänvisas till de administrativa svårigheterna, och dessa är tvivelsutan rätt stora. Men administra tiva svårigheter brukar vara särskilt oöverkomliga om det är fråga om någonting som man helst inte vill göra. Jag är rädd att det i detta fall förhåller sig ungefär på det sättet. Man är kanske tacksam för att ha detta som undanflykt och gör inte några verkliga ansträngningar för att komma till rätta med problemen. Därför tror jag att det behövs ganska stora påtryckningar utifrån för att någonting skall ske. Faktum är ändå att järnvägsnedläggningar och indragning av stationer fördyrar resorna för dem som måste använda både tåg och buss. Det kan bli rätt betydande skillnader, särskilt inom områden med stora avstånd och långa bussresor. Att det måste röra sig om avsevärda skillnader vi sar redan det förhållandet att postverkets bussinkomster minskas med 16 procent. | Det finns här enligt min mening e orättvisa som bör rättas till, och det är angeläget att frågan följs med uppmärksamhet. Kommunikationsministern bör ha skyldighet att se till att det kommer till stånd en överläggning mellan de berörda intressenterna, så att en åtgärd vidtas.

Herr talman! Den fråga vi nu skall behandla har i ungefär samma skick behandlats tidigare här i kammaren. Då beslöt riksdagen att avvisa ett förslag om inrättande av ett mentalhygieniskt institut. Vi som anser att ett sådant institut inte bör inrättas nu är denna gång reservanter. Motivet för vårt ställningstagande är att de krafter som nu finns på utbildningens område och de människor som skall ägna sig åt den mentalhygieniska vården är otillräckliga, och de förstärks inte genom inrättandet av ett nytt institut. Tvärtom splittras krafterna då ytterligare. Reservanterna menar också att forskningen bör vara förankrad i de medicinska fakulteterna vid universiteten och att utbildningen av de människor, som skall hjälpa till med mentalhygienisk rådgivning, bör vara förlagd till de nuvarande utbildningsanstalterna för kuratorer, sjuksköterskor och övriga tjänstemän som deltar i sådan vård.

Vi reservanter, som utgör hälften av utskottets ledamöter, har ansett att det varken med hänsyn till forskningen eller dispositionen av behandlingsresurser och behandlingsformer föreligger skäl för att nu inrätta ett nytt institut av det slag som här föreslås.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

Herr talman! Den fråga som behandlas i allmänna beredningsutskottets förevarande utlåtande nr 49 är inte ny för riksdagen. Under senare år har upprepade framstötar i samma riktning gjorts, även om motionsyrkandena inte förrän i år har varit inrättande av ett statligt institut för den psykiska folkhälsan. Vi har här att göra med ett stort problem — det har heller inte reservanterna förnekat — nämligen den mentalhygieniska vården, kanske framför allt då den förebyggande vården. Det är ett område på vilket det finns många svårigheter att övervinna i hela vårt samhälle. Och det är för att en lösning av vårdproblemen skall få en puff framåt som motionärerna och utskottsmajoriteten har föreslagit inrättandet av detta statliga institut. De splittrade krafter som reservanternas företrädare talade om torde vara splittrade redan förut, vilket väl också framgår av en del avgivna remissyttranden.

Även om lands tingen hittills över lag har skött sina uppgifter väl, kan inte alla problem lösas enbart genom att de övervältras på landstingen. Den fråga vi nu behandlar kommer med allra största sannolikhet att för sin lösning pocka på initiativ från regering och riksdag.

Jag vill också påpeka att detta ärende enligt min mening inte är av partiskiljande art. Vi måste alla uppmärksamma denna fråga, och vi måste sätta in nya krafter för att komma till ett resultat. Låt mig påminna om att motionen är undertecknad av ledamöter från samtliga fyra demokratiska partier här i riksdagen, även om någon av motionärerna från socialdemokratiskt håll inte hade tillfälle att närvara vid utskottsbehandlingen. Jag ber, herr talman, att än en gång få yrka bifall till utskottets hemställan. Undertecknad anhåller härmed om ledighet från riksdagsarbetet under tiden 23—27 november 1967 på grund av resa till Polen.